Herr talman! Jag kan svara att även mitt handlande när det gäller den motion om Vaggeryd som vi hade kunnat besluta om i våras tillkom efter kontakt med och efter initiativ från den fackliga ledningen vid virkesfabriken. Frågan om domänverkets övertagande av fabriken ställde vi över huvud taget inte. Vi talade om statligt förvärv. Däremot är det riktigt att domänverket då var invecklat i diskussionen, men det var inte fråga om att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att se till att just domänverket köpte fabriken. Det skulle vara ett statligt förvärv som garanterade att denna viktiga förädlingslinje inom skogsindustrin bevarades. Det fanns ett par socialdemokrater som röstade för vårt förslag, men den socialdemokratiska gruppen som helhet hjälpte de borgerliga att rösta mot det. Ni kunde ha tagit ett initiativ i utskottet med utgångspunkt i vår motion, och de båda arbetarpartierna kunde ha gått samman för att eventuellt tvinga fram ett resultat. Men ni lät tillfället gå er ur händerna, därför att ni spelar. Det hela är bara ett valpolitiskt spel. Ni spelar här liksom i alla andra sådana här frågor som ni tar upp, om t.ex. varvsindustrin och många andra ting. Det var roligt att höra att den socialdemokratiska linjen bestod av ett särskilt yttrande, där man så att säga räddade sin själ och ändå slapp att göra något konkret. Hade det inte varit bättre om de båda arbetarpartiernas gemensamma linje hade varit att göra någonting åt Vaggerydsfrågan ochi det sammanhanget också göra något mer åt hela Munksjöproblematiken? Som en stor socialdemokratisk grupp i vederbörande ansvariga utskott hade ni ju haft alla möjligheter att ta ett sådant initiativ. Och vi hade naturligtvis från kommunistisk sida helhjärtat stött er i det avseendet. Men när man agerar på det sättet att man inte begagnar tillfällen att göra någonting i riksdagen och sedan för saken till debatt uteslutande när det har gått många månader och det hela har kommit i ett desperat läge, måste slutsatsen bli att det bara är ett valpolitiskt spel. Ni har i verkligheten — konkret, när det kommit till handling — svikit de anställda.
Herr talman! Jag förstår uppriktigt sagt inte varför Jörn Svensson tar munnen så full. Han deltar ju i allra högsta grad i detta valpolitiska spel, om det nu är på det viset. Vi socialdemokrater har hela tiden drivit en konsekvent linje när det gäller skogspolitiken, när det gäller att få fram råvara, när det gäller strukturarbetet i skogsindustrin osv. Jag skulle vilja fråga Jörn Svensson: Hur många gånger har Jörn Svensson eller hans partivänner i riksdagen varit i kontakt med de anställda i t.ex. Timsfors för att diskutera deras problem? Mig veterligt har ni aldrig varit det.
Herr talman! Jag tror man skall akta sig för att pådyvla sina debattmotståndare andra motiv än dem som vederbörande försöker redovisa från talarstolen. Jag utgår från att Jörn Svensson i sin uppfattning drivs av en ärlig övertygelse. Det kunde också någon gång vara hälsosamt att höra att Jörn Svensson hade motsvarande utgångspunkt för sitt agerande. Vi menar att läget nu är desperat, men vi menar inte, Jörn Svensson, att det är för sent att göra någonting. Det går visst att handla! Därför har vi ställt frågorna till industriministern. Jag förstår att industriministern nu med stor tillfredsställelse noterar och konstaterar att detta blir en debatt mellan vpk och socialdemokraterna i stället för mellan regeringen och oppositionen. Jag tror att industriministern i efterhand har all anledning att tacka vpk:s talesman Jörn Svensson för hans agerande.

Herr talman! Industriministern och jag har haft många skarpa debatter, och vi skall nog gemensamt kunna ta hand om honom, om ni vill vara på samma sida som vi. Men i våras var ni på samma sida som den borgerliga majoriteten i utskottet. Då var det ni som hjälpte dem mot oss. Det är den situationen som konfunderar mig. Den leder mig till frågan: Om era avsikter är ärliga, varför var ni då på den borgerliga sidan den gången? Varför var ni inte i våras där den samlade arbetarrörelsen borde ha varit? Det var ett par socialdemokrater. som röstade med oss, men varför gjorde inte hela den socialdemokratiska gruppen det? Varför gjorde socialdemokraterna inte ett dugg i utskottet? Och varför har de sedan väntat till detta fruktlösa tillfälle, när det inte finns någon proposition, när det inte finns någon motion, när man inte kan komma till något beslut?
Herr talman! Jag skall bara göra ett konstaterande i anslutning till det ärende som behandlades i våras, näringsutskottets betänkande nr 54. Vid det hade socialdemokraterna fogat fyra reservationer, där vi alltså uttryckte en annan uppfattning än de borgerliga. Och vi hade ett särskilt yttrande om virkesfabriken i Vaggeryd. Det är ren historieförfalskning att, som Jörn Svensson gör, säga att vi stod på samma sida som de borgerliga. Jag vill till sist ta mig friheten att ge industriministern möjlighet att svara på frågan vilka åtgärder han är beredd att vidta för att rädda jobben i Munksjökoncernen. Är han över huvud taget beredd att göra någonting?

Herr talman! Vårt samhälle kan aldrig acceptera att människor går under på grund av alkoholoch drogmissbruk. Samhället har ett ansvar för alla människor. Den lagstiftning som riksdagen nu skall ta ställning till är ett uttryck för detta synsätt. Lagen om vård utan samtycke är den sista byggstenen i det omfattande byggnadsverk som den nya socialtjänstlagen utgör — den lag som riksdagen antog försommaren 1980 och som träder i kraft den 1 januari 1982. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag, som slår fast helhetssynen på människan och familjen. Genom att det nu i lag finns stadgat att socialnämnden skall medverka i samhällsplaneringen har det förebyggande arbetet på ett helt nytt sätt satts i centrum. Socialtjänstlagen stadgar en uttrycklig skyldighet för kommunerna att genom socialnämndernas arbete förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Nämnden skall också stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket. Genom den lagstiftning riksdagen nu skall ta ställning till får samhället också ett instrument för att hjälpa människor som inte av egen kraft förmår eller vill söka hjälp, trots att de oundgängligen behöver det. Med dagens beslut avslutas ett långvarigt och genomgripande reformar bete, och den praktiska tillämpningen av en ny lagstiftning kan ta sin Nr 52 början. Jag vill därför nu ta tillfället i akt att något erinra om det som har varit under de år som arbetet med socialtjänstreformen har pågått. Socialutredningens direktiv återfinns i statsrådsprotokollet över socialärenden den 8 december 1967. I dag, den 15 december 1981, skall riksdagen besluta i den sista av de stora frågor som återstår, innan den sociala reform som alltså påbörjades för nästan på dagen fjorton år sedan kan träda i funktion vid det förestående årsskiftet. Socialutredningens direktiv innebar i korthet ett uppdrag att belysa följande frågor: Hur skulle den förebyggande vården kunna göras bättre? Hur skulle socialvården kunna utvecklas till en mer serviceinriktad del av samhället? Hur skulle den sociala sidans kunskaper och erfarenheter kunna användas bättre i samhällets övriga planering? Och slutligen: Var det möjligt att sammanföra de tre sociala vårdlagarna i en enda lag? 1971 kom på socialutredningens förslag möjligheten att inrätta sociala centralnämnder, dvs. en gemensam nämnd för de tre traditionella sociala vårdområdena i stället för som dittills en barnavårdsnämnd, en socialnämnd och en nykterhetsnämnd. Såvitt jag erfarit finns det i dag inte någon kommun som inte har gått över till centralnämnd. 1974 presenterade utredningen sitt principbetänkande Socialvården. Mål och medel. Tankarna i detta kom, bl.a. genom en ovanligt bred remiss, att redan då starkt påverka arbetsformer och tänkesätt inom socialvården. På hösten 1977 avlämnades utredningens slutbetänkande. Propositionen om socialtjänsten avgavs till riksdagen på sommaren 1979 och blev föremål för riksdagens beslut på försommaren 1980. Beslutet innebar att de nuvarande centrala vårdlagarna — socialhjälpslagen, barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och lagen om barnomsorg — skulle ersättas av en central lag. Socialtjänstlagen präglas av en helhetssyn, av respekt för den enskilda människans självbestämmanderätt och integritet, av en inriktning mot förebyggande insatser framför punktvisa hjälputryckningar i redan inträffade krisfall och med en uttrycklig uppgift för socialtjänsten att medverka i samhällsplaneringen. Det var kort sagt en lagstiftning som nära anslöt till de intentioner som uttrycktes i socialutredningens direktiv redan 1967. Ikraftträdandet bestämdes alltså till den 1 januari 1982. Många är de som har tagit aktiv del i arbetet med den här reformen. Dåvarande socialministern Sven Aspling skrev direktiven och följde utredningsarbetet nära i nästan ett decennium. Hans efterträdare Rune Gustavsson fick ta emot utredningsförslaget och inledde propositionsarbetet i regeringskansliet. Min företrädare Gabriel Romanus svarade för propositionen om socialtjänsten. Själv har jag kommit att arbeta med slutfasen av lagstiftningsarbetet men också med förberedelserna inför ikraftträdandet. Många andra har arbetat med frågornas lösning på olika plan under åren. Inte minst har stora utbildningsinsatser gjorts av många och engagerade utbildare under de senaste två åren. Jag tror att man kan säga att man här ser exempel på en demokratisk process när den är som bäst, ett lagarbete där alla 9 meningsriktningar aktivt har fått komma till tals. En fråga har emellertid, under hela den tid som arbetet med socialtjänstreformen har pågått, splittrat den enighet som i övrigt i allt väsentligt har präglat arbetet, nämligen frågan om vård oberoende av samtycke när det gäller vuxna missbrukare. Det är symtomatiskt att den frågan kan få sin lösning först genom dagens riksdagsbeslut, bara två veckor innan hela socialtjänstreformen skall träda i tillämpning. Då riksdagen antog socialtjänstlagen 1980 avvisades det då föreliggande förslaget om lösning av frågan om vård utan samtycke för vuxna missbrukare. Regeringen fick i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk utredning för att arbeta fram en lösning i enighet. I januari 1981 — efter ett berömvärt snabbt arbete — lyckades beredningen avlämna ett enhälligt förslag till lag. Också remissbehandlingen och regeringens propositionsarbete skedde unikt skyndsamt. Trots detta har tiden mellan riksdagsbeslut och ikraftträdande blivit knapp. Det ställer betydande krav på de tillämpande instanserna. Jag skall strax återkomma till detta. Jag vill, herr talman, starkt understryka betydelsen av att det beslut som i dag fattas ser ut att kunna bli nära nog enhälligt. Alltför länge har frågan om vård utan samtycke av vuxna missbrukare varit omstridd. Alltför länge har diskussionen om teorierna pågått medan den hårda verkligheten varit att människor har gått under utan vård. Den lagstiftning riksdagen nu skall ta ställning till utgår, som jag sade inledningsvis, ifrån principen att samhället aldrig kan acceptera att människor går under på grund av alkoholoch drogmissbruk. I lagförslaget understryks att missbruksvården genom 11 § socialtjänstlagen har fastslagits vara en uppgift för i första hand socialtjänsten. En vård utan samtycke är i vissa fall nödvändig för att bryta en destruktiv utveckling och ge den enskilde viljan och förmågan att fortsätta vården i frivilliga former. Detta får dock inte innebära att samhället övertar den enskildes ansvar för sitt eget liv. Tlagförslaget förordas att både missbrukare av alkohol och missbrukare av narkotika skall kunna beredas vård oberoende av samtycke. Förutsättningar för att lagen skall kunna tillämpas är att missbrukaren är i trängande behov av vård till följd av ett fortgående missbruk och att vård enligt annan vårdlagstiftning skall ha bedömts vara otillräcklig. Vidare fordras det att missbrukaren antingen utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara eller befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Vården skall primärt ges på en kommunal eller landstingskommunal institution under en vårdtid av två månader. Om vissa givna förutsättningar föreligger får institutionens styrelse, som skall vara sammansatt av politiskt valda lekmän, besluta om förlängning av vårdtiden med högst två månader. Vården skall som regel inledas med en sjukhusperiod. Också under senare del av vårdtiden kan missbrukaren få vård på sjukhus, men också på privat institution, i ett familjehem eller i det egna hemmet. Tvång bör inte få komma i fråga annat än när det är oundgängligen nödvändigt. Inte heller bör mer långtgående tvångsåtgärder användas än som är absolut nödvändigt för att genomföra vården i varje enskilt fall. I socialtjänstlagens 11 § understryks vikten av de förebyggande åtgärderna. Jag vill starkt poängtera att det är på detta område de största möjligheterna finns att framgångsrikt bekämpa alkoholoch drogmissbruket. Särskilt viktigt blir också att socialtjänstens samarbete med andra samhällsorgan intensifieras och utvecklas. Jag tänker här främst på polisen och sjukvården. Jag har varit noga med att slå vakt om den enighet som socialberedningen har uppnått. Regeringens förslag överensstämmer därför i allt väsentligt med socialberedningens. Förslaget skiljer sig dock från beredningens på främst en punkt. Beredningen föreslog att utredning om behovet av och ansökan om vård skulle göras av länsstyrelsen. Denna del av förslaget möttes av en del kritik under remissbehandlingen. Regeringen föreslår därför att dessa uppgifter, liksom enligt nuvarande lagstiftning, t. v. skall ankomma på socialnämnden. Jag framhöll i propositionen att detta ställningstagande skulle ses som en övergångslösning. Det förklaras främst av den korta tid som kommer att stå till förfogande mellan riksdagens beslut och ikraftträdandet. En annan orsak är resursöverväganden. Länsstyrelserna får från den 1 januari 1982 nya uppgifter för den sociala planeringen enligt socialtjänstlagen. Länsstyrelserna har därför f.n. inte de resurser som skulle behövas för att klara de utredningsuppgifter som beredningen tänkt sig för dem. Jag har framhållit att ett slutligt ställningstagande i denna del därför bör uppskjutas något. Utskottets förslag avviker på denna punkt från propositionens. Utskottet föreslår att den nya lagen redan nu skall slå fast länsstyrelsernas skyldigheter i dessa avseenden, men att denna del av lagen skall träda i kraft först om två år, dvs. år 1984. I avvaktan på det och på ytterligare utredning skall socialnämnden, som propositionen föreslår, ha ansvaret. Till utskottsbetänkandet har fogats en reservation som formellt överensstämmer med propositionen. Jag vill gärna betona, herr talman, att det inte heller i den här frågan egentligen råder olika uppfattningar i sak mellan regeringsförslaget och utskottets förslag. Det är olika tekniska lösningar som har förordats. Jag anser naturligtvis att de bästa skälen talar för den lösning som propositionen innehåller. Det viktiga nu är emellertid att med så bred uppslutning som möjligt besluta i de frågor som återstår innan socialtjänstreformen skall träda i kraft. Låt oss hoppas att den anda av gemensamt ansvar som har varit utmärkande för den här sista fasen av reformarbetet också förs över till den inledande fasen av det viktiga arbete som nu äntligen kan komma i gång, dvs. genomförandet av socialtjänstens mål med socialtjänstens nya medel. Detta för mig över till den fråga som kommer att kräva alldeles särskild uppmärksamhet från de instanser som nu främst har ansvaret för att den nya lagstiftningen genomförs i enlighet med intentionerna. Den nya lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, öppnar möjlighet att i vissa särskilt beskrivna och avgränsade risksituationer bereda vård åt missbrukare utan deras samtycke. En sådan möjlighet har funnits sedan början av 1900-talet när det gäller alkoholmissbrukare. Allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare finns också över hela landet med plats för sammanlagt ca 1 600 patienter. Den nya lagen ger nu för första gången motsvarande möjlighet till vård utan samtycke även av vuxna missbrukare av narkotika. Få av de 20-talet behandlingsinstitutioner för narkotikamissbrukare som finns med i runt tal 400 platser har erfarenhet av vård utan samtycke. Som all ny lagstiftning ställer den här lagen krav på de tillämpande och verkställande instanserna att genomföra lagstiftarens önskemål. Därvid krävs alltid en förmåga till nytänkande och omställning. Särskilt stora krav men också stora förhoppningar ställs på de kommunala vårdhuvudmännen som i dag ensamma förfogar över institutionsresurser särskilt avpassade för narkomanvård och på den behandlingspersonal som finns vid dessa institutioner. Jag vill också i detta sammanhang understryka att institutionell vård och behandling är en uppgift för landstingskommuner och kommuner gemensamt enligt den socialtjänstlag som träder i kraft samtidigt med LVM. Det är viktigt att vården utan samtycke ingår som ett led i en sammanhållen vårdkedja. Förutsättningar för detta för framtiden har skapats genom det beslut som riksdagen tidigare tagit om förändrat huvudmannaskap för de sociala vårdinstitutionerna fr.o.m. den 1 januari 1983. Att huvudmannaskapsreformen träder i kraft först 1983 befriar inte kommuner och landsting från deras grundläggande ansvar enligt socialtjänstlagen. Samtidigt vill jag dock också understryka att staten självfallet under den tid som återstår fram till övergången av huvudmannaskapet tar sin del av institutionsansvaret på samma sätt som tidigare genom vården på de allmänna vårdanstalterna för alkoholmissbrukare. Jag vill också säga att även om förberedelsetiden för denna lag varit kort, så har dess intentioner under en längre tid varit väl kända. I januari i år presenterade socialberedningen sitt förslag. Genom att samtliga riksdagsledamöter i beredningen ställde sig bakom förslaget och genom att jag vid denna tidpunkt aviserade att propositionen i huvudsak skulle följa beredningsförslaget gavs möjligheter för berörda huvudmän att inleda ett arbete för att vara beredda att ta itu med den uppgift LVM nu kräver. En fråga som har diskuterats är om behovet av vårdplatser kommer att öka med anledning av den nya lagstiftningen. Jag tror inte att man behöver befara någon drastisk ökning av antalet ansökningar med stöd av den nya lagen, jämfört med antalet ansökningar under senare år enligt nykterhetsvårdslagstiftningen. En viss ökning måste naturligtvis ändå förutsättas. För vårdarbetarna kommer den nya lagen att innebära nya och i många fall krävande uppgifter. Jag är övertygad om att alla som har varit och är engagerade i denna lagstiftningsfråga har förståelse för dessa svårigheter men också att det råder enighet om att det här gäller att med förenade krafter försöka lösa de problem som vi alla är överens om måste lösas. Jag vill också erinra om att socialberedningen redan från inledningen kommer att följa och utvärdera hela socialtjänstreformen. Särskild vikt kommer att läggas vid att följa tillämpningen av LVM. Herr talman! Jag är glad att beredningsarbetet för lagen om vård av missbrukare nu avslutas med ett riksdagsbeslut, som ser ut att kunna bli så gott som enhälligt. Det betyder bättre förutsättningar för samhället att hjälpa människor som inte av egen kraft förmår eller vill söka hjälp. Detta är en lag som ger oss förutsättningar att rädda liv.

Herr talman! Frågan om frivillighet eller tvång när det gäller behandlingen av drogmissbrukare har under många år förlamat den viktiga diskussionen om hur missbruket skall kunna stoppas och hur missbruk skall kunna förebyggas. Under denna långa debattid har missbruket, både vad gäller alkohol och narkotika, ökat mycket kraftigt. Skulle dagens dödssiffror fortsätta att gälla, har en missbrukare i tjugoårsåldern mindre än en tiondels chans att leva så länge att han eller hon hinner bli folkpensionär. Det är en skrämmande siffra. Det beräknas att det finns uppemot 300 000 alkoholmissbrukare i landet och 20 000 människor som använder narkotika — därav 14 000 som använder s.k. tung narkotika. Alkoholoch narkotikafrågan är ett av vår tids allvarligaste samhällsproblem som får en lång rad ödesdigra följder främst för den enskilde missbrukaren — i värden som inte går att mäta i pengar — men också för hans anhöriga, för arbetsliv, för sjukvård och samhällsekonomi. Man beräknar att det kostar 2 000 kr. per dag att finansiera ett tungt missbruk. För att få ihop den summan måste man stjäla ihop för 10 000 kr. per dag, eftersom man inte får ut mer än 20 20 av det stulnas värde. Summerar man detta kommer man upp i astronomiska siffror. Mot det skall ställas att en vettig behandlingsplats kostar högst 600-700 kr. per dag. I Skogås, där jag bor, kan man i dag köpa en relativt ny färg-TV för 500 kr. Det betyder att man har gått ned från 20 > till 10 96 av värdet. I förra veckan kunde man köpa en helautomatisk Huskvarna symaskin, som i affärerna kostar 2 500 kr., för 400 kr. Sådan är situationen när det gäller finansieringen av missbruket, och det måste ställas mot vad en behandlingsplats kostar. Det är hög tid — när det nu ändå verkar som om frivillig-tvångsvårdsdebatten har nått ett slut, i varje fall parlamentariskt sett — att arbetet med att finna vettiga och bra behandlingsformer, att utarbeta strategier för att stoppa missbruket och få till stånd förebyggande verksamhet kommer i gång. Det behövs en mängd kombinerade åtgärder. Det är hög tid att utforma en genomtänkt plan för att bedriva en genomtänkt drogpolitik. Det är också hög tid att samhället tar ett aktivt ansvar för missbrukarna. Kommunerna har under alldeles för lång tid tillåtit sig — och tvingats på grund av otillräckliga medel från regering och riksdag — att missköta missbruksvården. Mycken kunskap gick faktiskt förlorad när reformen om den sociala centralnämnden genomfördes. Nu saknas det i många kommuner både personella och ekonomiska resurser för att kunna möta det stora behov av hjälpåtgärder som det ökade missbruket har fört med sig. Arbetarrörelsen har analyserat orsakerna till drogmissbruk. Arbetslöshet, bostadsbrist och ensamhet är några orsaker. Därför har också kraven på full sysselsättning och ett ökat bostadsbyggande, kraven på demokrati och jämställdhet, på solidaritet och gemenskap rests av arbetarrörelsen. Nu går vi ånyo mot en ökad arbetslöshet och en ökad bostadsbrist, och det kan få katastrofala följder för den fråga som vi i dag diskuterar. Kraven har rests av arbetarrörelsen, men de har inte räckt. Kapitalismens kommersiella krafter har tillåtits att utforma vår vardag, vårt arbetsliv, våra bostadsförhållanden, vår fritid och vår kultur inte minst. Därför har också den sociala utslagningen dröjt sig kvar — trots en ganska bra materiell standard, jämfört med gamla tider. Den sociala utslagningen finns, och den tenderar att öka med den ekonomiska och sociala politik som den borgerliga regeringen för. Den sociala utslagningen har man försökt att vårda bort. Men det går aldrig. Den sociala utslagningen kan bara övervinnas genom en politisk kamp. Det finns givetvis ett samband mellan antalet arbetslösa och drogmissbruk. I vart fall ökar riskerna betydligt vid arbetslöshet. Men alkoholoch narkotikaproblemet är också ett specifikt problem, alltså inte bara ett symtom på andra problem. För att förhindra att människor hamnar i ett missbruk måste kampen intensifieras på många fronter. Fackföreningsrörelsen och olika folkrörelser måste aktiveras i denna kamp. Just dessa organisationer har med sitt breda folkliga underlag goda möjligheter att bedriva ett verkningsfullt arbete. Samhället måste ta sitt ansvar för detta. Det skall inte finnas någon frihet att dricka eller knarka sig till döds i vårt samhälle. Det behövs en grundmurad solidaritet mellan människor för att stödja dem som är inne i ett missbruk — inte i form av någon falsk humanism eller nymoralism — samtidigt som vettiga behandlingsformer måste tillämpas. Mycken kritik kan riktas mot missbruksvården. Ett allvarligt fel är att vården saknat vad jag skulle vilja kalla ”skyddsnät” efter en institutionsvistelse. Man talar om en blind eller vit fläck i missbrukarnas tillvaro. Även i de fall när man lyckats ordna arbete och bostad saknas det sociala skyddsnät eller den kontroll som är så viktig för att övriga bitar skall ha en chans att klaffa. När en missbrukare lämnas utan ett sådant nära stöd, vilket de flesta gör, efter att ha varit på något slag av behandlingshem — om det nu är så lyckligt att han eller hon fått den möjligheten — är det förödande farligt. Samhället måste på ett helt annat sätt än tidigare här ta sitt ansvar tillsammans med missbrukaren — ett ömsesidigt ansvar med andra ord. Herr talman! Narkotikan måste stoppas. Alkoholmissbruket och över huvud taget bruket av alkohol, som ju har en helt annan dimension än narkotikabruket och också har rötter i en tradition, måste kraftigt minska. Förändrade attityder och normer i fråga om alkoholbruk måste bli gällande. Det kan också behöva kombineras med restriktioner och en aktiv prispolitik. Men jag vill också ha sagt att för att dessa åtgärder skall få någon effekt måste arbetet på en tryggad tillvaro för människor drivas vidare. Arbete, bostad, omsorg och omvårdnad, bra fritidsaktiviteter och bra kulturupplevelser måste garanteras alla människor. All drogoch flumkultur måste bekämpas. För att vi skall kunna komma någonvart behövs det åtgärder på många plan, dels allmänpolitiska åtgärder som arbete, bostad osv., dels bra behandlingsmöjligheter, dels också ett skyddsnät att falla mot som en botten för alla de andra åtgärderna. Nya sociala miljöer måste tillskapas — ett nytt sätt att leva och förhålla sig till varandra, att ha rätt och skyldighet att bry sig om varandra. Jag tror inte att man kan komma ifrån någon av dessa tre delar om man skall ha chans att få till stånd en bra vård. I motion 30 från vänsterpartiet kommunisterna, som väcktes med anledning av regeringens proposition om lag om vård av missbrukare i vissa fall, har vpk gått emot regeringens förslag, att utredning och ställningstagande när det gäller tvångsomhändertagande skall ligga hos socialtjänsten ute i kommunerna. Till grund för denna proposition ligger ett enigt betänkande av den s.k. socialberedningen, som det har talats om tidigare och där samtliga riksdagspartier var företrädda. Det är därför förvånande, tycker jag, att regeringen i propositionen på en väsentlig punkt, nämligen den som gäller vem som skall administrera tvångsomhändertagandet, ändrat beredningens förslag. Socialberedningen hade föreslagit att utredning och ansökan om tvångsomhändertagande skulle handhas av länsstyrelsernas sociala enhet. Detta förslag som regeringen har lagt fram strider mot den principiella inriktning som riksdagen har gett socialtjänstlagen. Det är emellertid inte det enda argumentet mot regeringens förslag. Än tyngre väger nämligen rättssäkerhetsaspekterna, tycker jag, och också kravet om att upprätthålla en kvalitativt hög nivå på förebyggande åtgärder och åtgärder Nr 52 som kan genomföras på frivillig grund. Tisdagen den Nu har ju lyckligtvis regeringens förslag fallit under arbetet i socialutskot 15 december 1981 tet, och vpk kan nöja sig med detta. Utskottet har tagit fasta på just de rättssäkerhetsaspekter som vpk har pläderat för i sin motion. Herr talman! För en gångs skull har jag inget yrkande om bifall till vpk-motionen. Till sist vill jag säga att när den här debatten om frivillighet och tvång är avslutad, förväntar vi oss att regeringen snabbt kommer att presentera förslag till åtgärder om hur missbruksvården ute i kommunerna skall kunna förbättras och också förslag om radikala förebyggande åtgärder för att få ner missbruket både när det gäller alkohol och när det gäller narkotika. Vi inom vårt parti kommer att ta vårt ansvar i denna fråga, och vi kommer att återkomma under den allmänna motionstiden med sådana förslag.

Herr talman! Socialutskottet har i höst haft att handlägga ett antal svåra och komplicerade ärenden. Vi har sökt lösa de flesta av dem i stor enighet, och så är det även när det gäller den fråga som en lång tid varit föremål för väldiga debatter och där meningarna gått kraftigt isär: frågan om frihet och tvång inom socialvården. Låt mig konstatera att läget var ganska låst sedan regeringen avgivit sin proposition, där man gjorde sig skyldig till ett historiskt misstag: regeringen hade gått emot den politiska uppgörelse som träffats i socialberedningen. Alla fem partierna i riksdagen hade enhälligt uttalat sig för att länsstyrelsen skulle initiera tvångsvården genom en ansökan, som därefter skulle avgöras äv länsrätten. Men om regeringen begick denna fadäs, så kunde detta förhindras genom att folkpartiets och centerpartiets liksom två av moderaternas representanter i utskottet gick på den linje som förordats i en socialdemokratisk motion, att socialberedningens förslag skulle följas. Låt vara att detta inte kan ske omedelbart när lagen träder i kraft, utan först 1984. Men den hade inte kunnat genomföras den 1 januari 1982, därom var vi eniga. Först den 1 januari 1983 hade varit ett realistiskt datum. Utsträckandet av tiden till 1984 kan av en del anses långt, men måste väl kunna ingå i en kompromiss, där man vinner att man får igenom principen att socialvården skall hållas utanför tvångsintagningen. För vår del hälsar vi med tillfredsställelse att det gått att vinna denna enighet. Det är en lång och slitsam debatt om tvångsvård eller inte tvångsvård som man nu står i begrepp att sätta punkt för. Den har medfört att många hårda strider förekommit och bittra kommentarer gjorts; därigenom har man delvis förlamat debatten om det väsentliga: att förbättra och effektivisera vården för de tusentals människor som av olika omständigheter varit i behov av vård i en eller annan form. Jag vill vid detta tillfälle tacka mina utskottskamrater för deras vilja att ; : 3 z ö 7 sakligt samarbeta och jag vill — även om det är ganska ovanligt här i kammaren — tacka sekretariatet för den skicklighet varmed det fullföljt sin uppgift. En av socialtjänstlagens viktigaste utgångspunkter är att socialtjänstens insatser i individuella ärenden skall präglas av frivillighet och självbestämmande. Socialtjänstlagen innehåller därför — med vissa undantag som gäller skyddet för underåriga — inga möjligheter till tvångsåtgärder gentemot enskilda människor. För att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation alltid skall kunna garanteras erforderlig vård, finns emellertid vissa möjligheter att besluta härom med stöd av lagen om vård av unga . LVU kompletterar således socialtjänstlagen i de fall då det inte går att i frivillig form anordna den vård som den underårige behöver. På samma sätt har man i det föreliggande lagförslaget byggt upp en kompletterande lag på missbruksområdet. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall är avsedd att tillgripas i vissa kvalificerade fall, när en vuxen missbrukare av alkohol eller narkotika är i trängande behov av vård, men inte kan förmås medverka till den vård som kan anordnas i frivilliga former. Det bör betonas att socialtjänstlagen ligger fast och inte inskränks av tillkomsten av LVM. Den vård som kan lämnas enligt LVM skall vara begränsad till vad som erfordras för att avhjälpa det akuta vårdbehovet och ge den enskilde motivation och möjlighet till en fortsatt vård i frivilliga former. Avsikten är således inte att genom tvång säkerställa. genomförandet av ett helt behandlingsprogram. Vårdtiden blir i enlighet härmed förhållandevis kort, i normalfallet högst två månader med en möjlighet att i vissa fall, där denna tid är otillräcklig, förlänga tiden med ytterligare högst två månader. Dessa tider är maximitider. Om utsikterna att gå över till frivillig vård är goda, kan utskrivning ske tidigare. Till skillnad från den nu gällande lagen om nykterhetsvård omfattar LYM inte endast missbrukare av alkohol, utan även missbrukare av narkotika. Det är därför viktigt att erfarenheterna av lagens tillämpning följs med särskild uppmärksamhet vad gäller denna grupp. Det kan dessutom bli nödvändigt med omprioriteringar inom missbruksvården för att tillgodose behovet av vårdplatser för narkotikamissbrukare. LYM kommer att ställa ökade krav på en varierad och individuellt anpassbar vård, som kan tillgodose de speciella behov som denna grupp har. Särskilt med hänsyn till att det ofta är ungdomar eller yngre personer som missbrukar narkotika, eventuellt i förening med alkohol, är det angeläget att se till att den nya lagens möjligheter till ingripande följs av en utveckling på vårdsidan. En av de mest kontroversiella frågorna i diskussionen om en vård oberoende av samtycke för vuxna missbrukare har varit hur en sådan vård skulle initieras. Från många håll har framförts den synpunkten att socialtjänstens hjälpande och serviceinriktade verksamhet skulle bli lidande på att bli sammankopplad med rena tvångsuppgifter. Samtidigt är det självfallet så att socialnämndens kunskaper och erfarenheter inte kan undvaras då man har att ta ställning till frågan om behovet av tvångsvård i ett visst fall. Socialberedningen, i vars direktiv framhållits angelägenheten av att uppnå en bred politisk samling i frågan om vård oberoende av samtycke, enade sig i detta läge om att föreslå att vården skulle initieras genom att länsstyrelsen gjorde ansökan om vård, varefter målet skulle avgöras av länsrätten. Länsstyrelsen skulle även svara för att rätten fick den utredning som behövdes för att ta ställning i målet. I detta låg inte att länsstyrelsen måste göra om de utredningar som ofta redan måste ha genomförts av socialnämnderna till följd av socialtjänstlagens bestämmelser. Länsstyrelsen skulle få ta del av detta material och vid behov komplettera det, bl.a. vad gällde redogörelsen för missbrukarens aktuella tillstånd. Länsstyrelsen måste emellertid göra en självständig bedömning av frågan, om det var påkallat att ansöka om vård med stöd av LVM eller om det kunde anses att socialnämnden borde göra ytterligare ansträngningar att utforma en vård som skulle kunna genomföras i frivillig form. Socialberedningen var naturligtvis i sitt ställningstagande medveten om att det skulle kunna behövas någon förstärkning hos länsstyrelsernas sociala avdelningar, om man skulle få handlägga denna uppgift också. Men socialministern målade upp en vrångbild av detta i sin proposition. Varken tiden eller den ekonomiska situationen medger att man bygger upp en särskild organisation för handläggning av LVM-ärendena fram till den 1 januari 1982, säger hon på ett ställe i propositionen. Tiden fram till årsskiftet är naturligtvis för kort — det håller jag med om. Men de ekonomiska resonemangen kan vi inte acceptera. Har man hållit på ett 15-tal år med utredningar och till sist kommit fram till en ordning som kan accepteras av alla politiska partier, vore det väl konstigt om man inte skulle kunna enas om de eventuella tjänster som kan behövas ytterligare på länsstyrelserna. F. ö. vet vi ju inte hur många nya tjänster som kan behövas. Det torde uppriktigt sagt inte vara så förfärligt många. Om jag tar mitt eget län som exempel, så tog man där tvångsvis in 60 personer förra året. Och även om man genom den nya lagens tillblivelse skulle öka den siffran något, behöver det inte innebära någon större ökning av personalen hos länsstyrelsen. I propositionen talar socialministern om att socialberedningen har fått tilläggsdirektiv för sitt vidare arbete. Därvid skall beredningen överväga att tillföra länsstyrelserna en funktion som allmänt ombud i sociala mål. Beredningen skall också följa tillämpningen av LVM och utvärdera socialtjänstlagen. Hur det blir med ett allmänt ombud återstår att se. Jag vågar i dag inte ha någon uppfattning om hur ett sådant skulle fungera. Utskottet konstaterar att de organisatoriska och personella frågorna är otillfredsställande lösta, varför man nu inte vill ta ställning till om de skall ligga på den sociala enheten eller på ett allmänt ombud hos länsstyrelsen. Dessa praktiska förutsättningar måste klarläggas innan länsstyrelserna tar över uppgifterna. De långvariga motsättningarna när det gäller vård oberoende av samtycke av missbrukare har lett till osäkerhet hos kommunerna och försenat utvecklingen inom missbrukarvården. Inte minst hänsynen till den långsiktiga planeringen av socialtjänsten gör det nödvändigt att riksdagen nu löser frågan om beslutsförfarandet enligt LVM. É Utskottet föreslår att socialministerns förslag, att socialnämnderna skall handlägga utredningen och ansökan till länsrätten, i stället ändras till att länsstyrelsen övertar det ansvaret. Utskottet har stannat för en övergångstid av två år. Under denna tid skall socialnämnderna ha hand om ansvaret. Man kan ha delade meningar om behovet av en tvåårig övergångstid, men för att vinna enighet om principen att socialnämnderna vid årsskiftet 1983-1984 inte skall behöva syssla med tvångsfrågan har vi accepterat den lösning som nu föreligger och som det råder nära nog fullständig enighet om. Att den gamla nykterhetsvårdslagen nu befinner sig i den sista skälvande minuten tror jag sörjs av ytterst få men hälsas med tillfredsställelse av så många flera. Den har betecknats som en klasslag och säkerligen också gjort skäl för det namnet. Vid lagens tillkomst fanns varken socialtjänst eller någon annan service från kommunerna. Det har med åren blivit mycket bättre på det området. Nykterhetsvårdslagen kan således avskaffas. Men behovet av skydd och värn från samhällets sida har inte minskat, vare sig för missbrukarna eller för deras anhöriga. Även om de yttre redskapen blir förbättrade och vi får en lag som är modern och tillgodoser de vårdbehövandes behov på ett helt annat sätt än den gamla lagen, måste man ha klart för sig att det ytterst är den vård vi kan bereda missbrukarna som blir avgörande. Tyvärr tyder mycket på att det inte blir så mycket bättre än f. n. Socialministern har redan med sitt ställningstagande i propositionen visat att honinte är kapabel att stå för ett nytänkande. Hon är tydligen av ekonomiska skäl inte beredd att föreslå några nya pengar till detta stora och krävande vårdområde. Det måste sägas ifrån: Utan större insatser blir tyvärr de ambitioner som såväl socialberedningen som utskottet haft tämligen betydelselösa. Herr talman! I mitt anförande har jag huvudsakligen uppehållit mig vid principiella frågor. Andra ledamöter av utskottet kommer att mera ta upp de många olika detaljer som lagen innehåller och som propositionen och motionerna handlar om. Jag tänker inte heller bemöta Blenda Littmarcks reservationer. Det kommer andra företrädare för utskottet att göra. Jag vill bara tillfoga följande reservation: Jag tycker att den politiska uppgörelsen även borde omfatta Blenda Littmarck. Hon är naturligtvis fri att göra som hon vill — ingen bestrider detta — men hon är också medlem av moderata samlingspartiets riksdagsgrupp, vilken med sin medverkan i socialberedningen tagit ett gemensamt ansvar med övriga riksdagspartier. Jag vill bara uttrycka den förhoppningen att hennes reservationer får så liten anslutning som möjligt här i kammaren. Herr talman! Jag yrkar bifall till de av 14 av utskottets ledamöter tillstyrkta förslagen i socialutskottets betänkande 22.
Herr talman! Frågan om tvånget inom socialvården har varit ett stridsämne i många år. Det har lett till att en stor del av debatten har koncentrerats på den frågan — mer än vad som har varit sakligt motiverat. Nu har vi äntligen häri riksdagen ett förslag som har framlagts i stor enighet. Det grundas på en enig parlamentarisk beredning, där alla fem riksdagspartierna har varit med. Och som ordföranden i socialutskottet just påpekade står 14 äv utskottets 15 ledamöter bakom förslaget. Låt mig tillägga att den oenighet som kommer till uttryck genom reservationerna till utskottsbetänkande 22 enligt min uppfattning inte heller rör huvudlinjerna. Det vore nog alltför optimistiskt att instämma i de förhoppningar som här har uttryckts om att vi nu skulle ha nått något slags slutpunkt. Det är redan utsagt att socialberedningen skall följa tillämpningen av lagen och naturligtvis framföra de förslag till ändringar som kan vara motiverade. Redan i beredningen pekade vi på vårdtiderna som en fråga där ändringar kan behöva göras. Det finns inga objektivt riktiga skäl för den ena eller den andra vårdtiden, utan man får följa tillämpningen och se vilka erfarenheterna blir. Det kommer också, som redan har påpekats, att genomföras ytterligare utredningsarbete om förfarandet vid ansökan om vård. Låt mig också tillägga att det även kommer att finnas anledning för beredningen att närmare studera frågan om åldersgränserna för denna lags tillämpning i förhållande till lagen om vård av unga. Jag skall, som tidigare talare har gjort, stryka under vissa huvudlinjer, innan jag går in på den del där det råder oenighet. Det förebyggande arbetet är grundläggande, och det är ett ansvar för socialtjänsten. Men naturligtvis är det inte bara ett ansvar för socialtjänsten. Riksdagen har minsann sitt ansvar för det förebyggande arbetet när det gäller missbruksfrågorna. Det är också viktigt att frivillig vård är det man främst prövar. Det är när möjligheterna till frivillig vård är uttömda som man måste ha möjligheten att omhänderta en missbrukare för vård mot hans vilja. Jag vill göra nyanseringen när det gäller unga missbrukare, som alltså inte täcks av det lagförslag som vi nu behandlar, att man bör fästa större vikt vid just tidiga ingripandeni de fallen. Det tror jag att vi alla är ense om. Det är därför vi har en särskild lag om vård av unga. En annan viktig princip är att en missbrukare, som tas om hand och vårdas vid en institution som drivs av landsting eller vid en enskild institution, skall ha en fortlöpande kontakt med socialtjänsten. Det är socialtjänstens ansvar att hålla en sådan kontakt, så att man har beredskap när missbrukaren skrivs ut. Till grund för vården skall finnas en vårdkedja. Landstinget och kommunerna inom landstingsområdet har ett gemensamt ansvar för att göra en plan för missbrukarvården. Den bör enligt min uppfattning grundas på en gemensam syn på hela vårdkedjan. Planeringen i detta avseende pågår som bäst ute i landet. Jag vill också stryka under att även enskilda institutioner skall spela en viktig roll inom missbrukarvården. Enligt lagförslaget kan omhändertagande mot den enskildes vilja bara ske när det gäller placering på institution som drivs av kommun eller landsting. Det ligger i sakens natur att man inte vill ge möjligheter till tvångsåtgärder till enskilda institutioner. Men det påpekas också, och det är viktigt, att under den tid som en person omfattas av lagen kan så snart som möjligt överföring ske till öppnare vårdformer, och då kan också enskilda institutioner komma i fråga. Eftersom Hasselakollektivet och andra som arbetar enligt samma metod ofta nämns med uppskattning i diskussioner om missbrukarvården, vilket görs med rätta, vill jag betona att det där i regel gäller ungdomar som inte tas om hand enligt denna lag. Enskilda institutioner kan naturligtvis också komma ii fråga för olika typer av vårdkontrakt, om man beslutar sig för att gå vidare på den vägen. Jag nämnde att detta förslag grundas på ett förslag från en enig parlamentarisk beredning. Det har också åberopats tidigare här i diskussionen. När vi i riksdagen i juni 1980 fattade beslut om socialtjänstlagen, konstaterade vi också att ikraftträdandet av olika skäl måste skjutas upp ett åri förhållande till regeringsförslaget, dvs. till den 1 januari 1982. Vi föreslog då i socialutskottet i enighet att man skulle utnyttja tiden till dess till att söka nå en bredare förankring för ett förslag om vård utan samtycke. Det betydde inte, som Blenda Littmarck sade tidigare i debatten, att utskottet och riksdagen förkastade propositionens förslag. Eftersom jag var inblandad är jag angelägen om att denna felaktighet rättas till. Vi sade från utskottets sida att vi inte tog ställning i sak till propositionens förslag. Även Blenda Littmarck var med om det uttalandet. Till detta kan läggas att under behandlingens gång hade utskottets majoritet preliminärt även tagit ställning för förslaget. När detta är sagt vill jag gärna medge att det förslag som vi nu behandlar ser väsentligt annorlunda ut än det förslag som fanns i socialtjänstpropositionen. Men rätt skall vara rätt. Det har fordrats en vilja till samförstånd för att nå så här långt. Det har fordrats att man från alla håll har varit beredd att gå upp ur skyttegravarna. Jag vet inte om det var någon mer än jag som trodde att vi skulle kunna nå enighet, när socialberedningen började sitt arbete, men det visade sig att det faktiskt var möjligt. Min uppfattning är att beredningens förslag är ett bra förslag också i sak. Därför hade jag inte behov av att göra några markeringar i form av särskilda yttranden eller liknande, vilket andra gjorde. Jag har inte heller haft behov av att göra det i utskottsbetänkandet. Jag tycker att det kan vara på sin plats att här uttala ett särskilt erkännande åt de två ledamöter av beredningen som inte är riksdagsledamöter, nämligen ordföranden Fredrik Sterzel och Kurt Sjöström. I utredningen representerade Kurt Sjöström inte bara vpk, vilket han formellt gör, utan han utgjorde också kontakten med den stora gruppering av socialarbetare som har samlats under rubriken Mot tvång inom socialvård och sjukvård. Jag anser att det var mycket värdefullt att vi fick den breda enigheten och vill gärna betyga att stor öppenhet och vilja till omprövning för att nå konstruktiva lösningar fanns i beredningen. Det var en glädje att vara med där. Det såg ett slag ut som om enigheten skulle gå förlorad, men det är bra att den nu i huvudsak har återställts genom utskottets arbete. Utskottets förslag bygger på socialberedningens betänkande, men utskottet föreslår en väl tilltagen övergångstid under vilken man skall arbeta enligt propositionens förslag, dvs. socialnämnden skall göra ansökan om omhändertagande för vård utan samtycke. Liksom socialministern gjorde vill jag betona att motsättningen mellan propositionens förslag och utskottets inte bör överdrivas. I propositionen talade man om att lösningen med socialnämnden som ansökare skulle ses som en övergångslösning, och det är vad utskottet har tagit fasta på. Personligen anser jag att det finns goda sakliga skäl för lösningen att länsstyrelsen skall ansöka om tvångsomhändertagande. Man skall naturligtvis inte överdriva den ideologiska frågan om synen på socialtjänsten — det har Blenda Littmarck rätt i. Kommunens yttersta ansvar för att var och en får det stöd och den hjälp som 'den behöver slås fast i socialtjänstlagen. Därmed har socialtjänsten skyldighet att ta det initiativet, att man fäster länsstyrelsens uppmärksamhet på situationen, om man anser att en missbrukare behöver vård och inte är beredd att underkasta sig den vården frivilligt. Det är dock en skillnad, om man gör socialnämnden till en motpart mot den enskilde i länsrätten. Jag tycker att Blenda Littmarck och andra borde kunna erkänna att detta innebär en viss skillnad och att den skillnaden kan ha ett värde. Jag tror också att det ligger ett värde i att man redan när det gäller ansökan får en mera enhetlig prövning av alla fall inom ett län, som man har om länsstyrelsen har ansvaret. Den tid som nu ges bör användas till att undersöka om man kan knyta en funktion som allmänt ombud för sociala mål till länsstyrelsen, såsom görs i andra fall. Det bör ge möjlighet att ordna förhållandena inom den sociala enheten på ett bra sätt, så att inga medarbetare där behöver åta sig flera roller som är svåra att förena. Länsstyrelsens sociala enhet skall ju också vara expertorgan åt länsrätten. Till dessa sakliga skäl vill jag gärna lägga att den politiska enigheten har ett värde. Jag tycker inte att frågan om vem som skall ansöka om vård har den stora vikt som den har tillmätts i debatten. Men har man träffat en politisk överenskommelse, måste man också ta hänsyn till hur andra värderar de element som ingår i uppgörelsen. Sammanfattningsvis anser jag alltså att den föreslagna lösningen är sakligt motiverad och att det dessutom har ett värde att den politiska enighet som kunde nås i beredningen också kan vidmakthållas här i riksdagen. Jag vill utöver detta säga några ord om en detalj som Blenda Littmarck tog upp, och det var att förfarandet skulle kunna bli krångligt, eftersom man skulle behöva avvakta beslut av socialnämnden. Men det är inte avsikten. Det fordras inte något beslut av socialnämnden för att länsstyrelsen skall kunna ta upp frågan om en ansökan om omhändertagande för vård utan samtycke. Det räcker med att man inom socialtjänsten ordnar det så, att man på tjänstemannaplanet tar en kontakt under hand, liksom f. ö. vem som helst har möjlighet att fästa länsstyrelsens uppmärksamhet på situationen. I en annan reservation tar Blenda Littmarck upp frågan om skyddet för tredje man. Där föreslås av beredningen och i propositionen, liksom av utskottet, att det skall begränsas till de fall när någon kan komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. I den mån en missbrukare utgör ett hot mot sin omgivning, så är det i första hand närstående som utsätts för hotet. I huvuddelen av de fall där man inte kan tillämpa den första delen av 3 §, alltså den som handlar om att missbrukaren utsätter sin egen fysiska eller psykiska hälsa för fara, är det fråga om ett hot mot närstående. Att någon skulle utgöra ett hot mot annan och inte mot närstående torde inte vara särskilt vanligt. Men i de fallen är det just av rättsäkerhetsskäl motiverat att man inte utvidgar möjligheterna att tvångsvis omhänderta människor i förebyggande syfte. Det är detta det handlar om. Det handlar om att tvångsomhänderta människor därför att man tror att de kommer att begå våld mot andra. Avrättssäkerhetsskäl bör man inte göra sådana bestämmelser för vida, och därför ser jag detta förslag som väl underbyggt. Självfallet måste det vara socialberedningens rätt att även i det fallet följa utvecklingen för att se om en ändring kan vara motiverad. Men som det har sagts i förarbetena är det snarast den motsatta ändringen som är aktuell, nämligen att man när det gäller hot och våld mot andra skall försöka få en enhetlig reglering som inte så mycket tar fasta på orsaken utan mer på handlingarna. Det finns ju även andra fall avt.ex. kvinnomisshandel och barnmisshandel än sådana som har med missbruk att göra, och där det finns behov av ökade möjligheter att ingripa. Herr talman! Jag vill instämma i det som många har sagt, nämligen att nu bör uppmärksamheten mer än tidigare koncentreras på hur vi skall förebygga missbruk och hur vård av missbrukare skall bedrivas.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

Herr talman! Jag vill bara erinra om huvudgrunden, nämligen att man får besluta om vård i fall den enskilde till följd av missbruk utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara. I de fall där missbrukaren har Nr 52 våldstendenser torde det vanliga vara att den intagningsgrunden också är tillämplig. Men för att vara på den säkra sidan föreslår vi alltså en särskild intagningsgrund med skydd för närstående. De som inte faller under någon av dessa två intagningsgrunder torde inte vara så många, men det får som sagt erfarenheten visa.

Herr talman! Jag skulle vilja göra några kommentarer till de inlägg som nu har förevarit sedan jag hade ordet själv. Jag skall börja med det replikskifte som utspunnit sig mellan Blenda Littmarck och Gabriel Romanus. Vi är säkert alldeles eniga om vad vi vill uppnå. Vi vill skydda och hjälpa missbrukaren och skydda också närstående och andra människor. Men lagstiftningen är inriktad på rehabilitering och vård av missbrukaren och på att man skall kunna vårda honom eller henne mot hans eller hennes samtycke. Jag har utvecklat detta i propositionen, och det har citerats tidigare, också i utskottsbetänkandet. Självfallet skall vi följa den här nya lagstiftningen ifrån regeringskansliet men i första hand genom socialberedningen, för att lagens utövande skall få bästa möjliga effekt beträffande vad vi vill åstadkomma. Skulle det visa sig att vi behöver ändra lagen är vi självfallet beredda att göra det. Intentionerna är som sagt desamma. Jag vill instämma i vad som har sagts om att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt. Det kommer vi att få möjlighet att diskutera vid andra tillfällen. I övrigt måste vi ständigt följa behandlingsarbetet och utveckla det. Man kan nog säga att missbrukarvården och behandlingsarbetet under en lång följd av år inte utvecklats som det borde ha gjort, mycket till följd av den debatt som utspann sig om hur man skulle gå till väga och som så småningom resulterade i den stora enighet som vi trots allt kan uppleva här i dag. Beträffande det senare skedet av arbetet mot narkotikamissbruket fattade riksdagen år 1978 beslut om ett åtgärdsprogram. Då ställdes också nya medel till förfogande för arbetet att komma till rätta med narkotikamissbruket och för utbyggnad av behandlingshem. Några siffror kan visa på utvecklingen. År 1978 fanns det 180 statsbidragsberättigade behandlingshemsplatser. Den 1 juli 1981 hade de ökat till 352. Och det här budgetåret finns det medel för anordnande av 40 nya platser och, dess värre, vill jag säga, medel för ytterligare 48 platser som inte tagits i anspråk. Det finns alltså resurser på den statliga sidan för kommunerna att ta i anspråk för att vi skall kunna gå vidare med det här arbetet och få en ordentlig utbyggnad. Detta betyder att vi nästa år kommer att ha ungefär 440 statsbidragsberättigade behandlingshemsplatser. Och av dem är det 264 som drivs av kommun eller landstingskommun. LVM:s ikraftträdande innebär att institutioner som är inriktade på vård av vuxna narkotikamissbrukare kan tas i anspråk också för vård utan samtycke 115 från den som skall vårdas, vilket naturligtvis betyder att en del hem måste förändra sin verksamhet. Man får alltså ytterligare ett behandlingsinstrument. Tvångsvård är dock inte något nytt inom narkomanvården. Flertalet behandlingsenheter har erfarenhet av behandling av missbrukare som omhändertagits enligt barnavårdslagen eller enligt 34 § kriminalvårdslagen. Det är viktigt att understryka detta, eftersom det i debatten ofta kan komma att framstå som om tvångsvården är något alldeles unikt för kommunerna att ta itu med. Socialstyrelsen har förberett lagens ikraftträdande genom överläggningar med kommunoch landstingsförbunden samt med företrädare för de tre storstadskommunerna. Det är viktigt att slå fast att det pågår ett förberedelsearbete för att man skall kunna ta itu med frågorna i tid. Det finns många som, med all rätt, har högt ställda förväntningar på att den här lagen skall hjälpa till att lösa problemen. Blenda Littmarck sade att jag var för optimistisk i mina uttalanden. Men vi måste vara optimistiska när vi har kunnat samla oss kring de här frågorna med så relativt stor enighet som här är fallet. Jag tror aldrig att vi kan lösa narkotikaproblemen och andra drogproblem i samhället om vi inte ser framtiden an med en viss optimism. Självklart kommer en ny lagstiftning att innebära påfrestningar, oavsett vilken tid man har för förberedelser, eftersom den innebär att man delvis skall använda nya instrument. Det återstår ett år innan själva huvudmannaskapsförändringen kommer att äga rum. Då får vi den vårdkedja som betyder att också den slutliga rehabiliteringen kommer bättre in i bilden än den har gjort tidigare. När det gäller frågan om vilka resurser regeringen är beredd att ställa till förfogande för detta arbete, vill jag säga att jag kommer att lägga fram ett förslag till riksdagen under våren om ett samlat åtgärdsprogram beträffande alkoholoch narkotikamissbruk. I den propositionen kommer även frågan om att utveckla behandlingsinnehållet vid de institutioner som skall vårda missbrukare enligt LVM att tas upp. Förslag kommer också att läggas fram om hur staten skall initiera utbildningsoch försöksverksamheten för att personalen vid de berörda behandlingshemmen skall få bättre kunskaper om sitt motivationsskapande arbete då det gäller att få den missbrukande att gå över i frivilliga vårdformer. Jag ville gärna ge den här bakgrunden till den vidare debatten och som en utveckling av det som tidigare sagts. Beträffande mitt förslag i propositionen att något avvika från socialberedningens förslag rörande vem som skall initiera vården under det första året, kallade Göran Karlsson det för ett historiskt misstag. Jag måste säga att om de historiska misstagen inte vore av större omfattning, skulle historien se ganska ljus ut, vilket den dess värre inte gör. Jag kunde redan i mitt inledningsanförande konstatera att skillnaderna trots allt är väldigt små. Jag har i övrigt i huvudsak respekterat socialberedningens förslag. Jag vill inte förringa Göran Karlssons syn på vad som är historiska misstag. Han får naturligtvis själv avgöra vad som är det ena eller det andra. Mitt förslag i propositionen är en övergångslösning. Ni har lagt fast lagen redan från början. Båda förslagen innebär en liten avvikelse från vad socialberedningen var enig om. Jag vill också påstå att i det sena skede som lagen kommer att antas är resursfrågan en mycket viktig del för länsstyrelsen. Med denna utformning får vi tid på oss att fundera över vilka resurser länsstyrelserna behöver för detta arbete, vi hinner se omfattningen av det och därefter anpassa de ekonomiska insatserna. Jag uppfattar det som att våra åsikter i den delen är ganska väl överensstämmande. Jag tycker att vi med tillförsikt kan se tiden an när det gäller att finna en gemensam bas att hjälpa och stödja de missbrukare som har mycket grava problem. Men i övrigt måste vi se med stort allvar på den drogpolitiska situationen och ständigt försöka finna nya former i kampen mot de krafter som vill försätta många av våra medmänniskor i de förtvivlade situationer som ett uttalat missbruk ger upphov till. Den kampen fordrar hela tiden nya initiativ, nya idéer och ett ständigt utvecklingsarbete.
Herr talman! Det var när Karin Söder lät påskina att 440 statsbidragsberättigade behandlingsplatser var något storstilat som jag begärde ordet. Det är ju faktiskt så att bristen på behandlingshem och behandlingsplatser är skriande stor. Jag nämnde siffrorna 300 000 missbrukare av alkohol och 20 000 narkomaner i vårt land. Mot bakgrund av att kommunerna under många år har försummat att bygga ut behandlingshemmen är de 440 platser som Karin Söder talar om väldigt litet. Den biten måste byggas ut, och det är mycket bråttom. Det finns, som jag ser det, fyra viktiga punkter när det gäller att börja komma framåt i den här svåra frågan. 1. Man måste satsa på fler behandlingshem. 2. Man måste ge mer resurser till kommunernas direkta, konkreta fältarbete. Kommunerna måste få hjälp med detta, om de skall kunna ta sitt ansvar för socialtjänstens genomförande. 3. Man måste sätta in ett massivt stöd till folkrörelserna, föreningslivet, fackföreningarna och skolan för att de skall kunna arbeta med det förebyggande och uppföljande arbetet, det s.k. skyddsnätet, som jag talade om i mitt huvudanförande. 4. Det behövs rehabiliteringsinsatser på många olika nivåer. Väldigt mycket återstår när det gäller att konkretisera en drogpolitik som kan hjälpa människor i en mycket svår situation och också förebygga ett missbruk. Men i grunden måste man lägga, och det menar jag är väldigt viktigt, en aktiv och framåtsyftande arbetsmarknadsoch bostadspolitik. Det är två väldigt viktiga hörnpelare i hela diskussionen om missbruk, vare sig man talar om alkoholeller narkotikamissbruk.
Herr talman! Jo, det var ett historiskt misstag, Karin Söder. En enhällig socialberedning hade föreslagit att länsstyrelsen skulle initiera ansökningsförfarandet hos länsrätten. Sedan gick Karin Söder ifrån detta. Det är tack vare att vi har fått dels hennes partikamrater, dels två moderater och två folkpartister med oss i socialutskottet som utskottet har kunnat återföra det hela till det förslag som socialberedningen förde fram. Karin Söder hade en chans att få det hela att gå ihop och genomföra ett förfarande i enlighet med socialberedningens förslag, men hon försatt den chansen. Jag tycker att Karin Söders handlande i den här frågan var helt onödigt. Märk väl att om de borgerliga ledamöterna i socialutskottet hade varit lika trångsynta som fru Söder har varit, hade vi här fått en uppslitande strid och ett beslut i riksdagen med kanske en enda rösts övervikt. Kan Karin Söder finna att det skulle ha varit ett riktigt sätt att lösa denna fråga, som så länge har varit infekterad? Det hedrar socialutskottets borgerliga ledamöter att de alla utom en gick med på den socialdemokratiska motionen.
Herr talman! Jag tycker att den här debatten visar hur litet vi egentligen har kvar att diskutera, eftersom just denna lilla förändring föranleder så stora ord. Det resultat som utskottet har kommit fram till ligger rätt nära mitt förslag, eftersom man låter socialnämnderna få två år på sig att arbeta i enlighet med propositionens förslag. Jag ser därför inte detta som något historiskt nederlag, för att använda ett stort ord, utan jag ser det som en framgång för sakfrågan, och det är faktiskt det viktigaste. Om inte jag hade lagt fram mitt förslag, hade ju inte Göran Karlsson fått möjlighet att göra denna ”historiska insats”, för att använda samma vokabulär. Det är en mycket allvarlig fråga vi diskuterar. Och när det gäller att komma till rätta med alla de här problemen måste vi naturligtvis också ta itu och arbeta intensivt med de frågor som gäller hela det sociala fältet, inkl. möjligheterna att få arbete och bostad — både som förebyggande åtgärd och i rehabiliterande syfte. Detta kan inte nog understrykas. När det sedan gäller antalet behandlingsplatser var det inte för att på något sätt skryta som jag redovisade dessa siffror utan för att visa att det har skett en ökning av antalet behandlingsplatser, men att kommunerna dess värre inte har tagit alla pengar i anspråk. Vi hoppas att alla dessa pengar nu kommer att tas i anspråk, så att vi får allt fler behandlingsplatser för att kunna ge dessa människor den vård som de faktiskt behöver. Sedan tror jag rent allmänt att vi, om vi över huvud taget skall klara hela det drogpolitiska arbetet, måste ha alla människor med oss i det arbetet — både när det gäller vaksamhet, medmänsklighet, initiativ till meningsfulla fritidssysselsättningar och annat, och där spelar hela Organisationssverige en mycket viktig roll. Organisationerna har också ända fram till nu, i de kontakter vi haft och det stöd vi har gett varandra — politiker och folkrörelsemänniskor —, i hög grad bidragit till den medvetenhet som vi i dag har om att detta är något vi alla har ansvar för. Det är regeringens ambition att fortsätta på den vägen, och jag har, under de debatter vi haft, uppfattat att Nr 52 hela riksdagen är beredd att satsa på den linjen. Tisdagen den
Herr talman! Jag konstaterar att Karin Söder, även om hon försöker täcka reträtten med dimridåer, har lidit ett nederlag. Nu säger hon själv att det är så, och jag tycker verkligen hon har förtjänat det.

Herr talman! Det känns i dag tillfredsställande att få vara med om ett beslut i riksdagen som av allt att döma innebär att en fullständig social lagstiftning träder i kraft vid årsskiftet. Visserligen är tiden långt framskriden, klockan är nästan bokstavligen 5 minuter i 12, men långa och mödosamma överväganden har ändå gett resultat: Den sista kompletteringen av socialtjänstlagen före ikraftträdandet bör nu vara ett faktum. Politiker har det inte lätt. När socialtjänstlagen beslutades i fjol riktades stark kritik mot lagen om vård av unga, som i vissa delar ersatte barnavårdslagen. När man sedan tog itu med att utforma en lag som ersättning för vissa delar av nykterhetsvårdslagen, som enligt tidigare beslut upphör att gälla vid årsskiftet, fann sig socialberedningen flankerad av två skuggutredningar med diametralt motsatta åsikter. I båda dessa grupper fanns företrädare för den s.k. sociala expertisen. Att man trots dessa motstridiga uppfattningar kunnat nå bred politisk enighet om grundläggande regler i lagen om vård av missbrukare vittnar om att politiker, trots vad som ofta sägs, är både förnuftiga och realistiska. Debatten om åtgärdsinnehållet, inte minst i den öppna vården, måste intensifieras. Det är vår skyldighet som socialt medvetna samhällsmedborgare att försöka förhindra den förnedring och det mänskliga lidande som åtföljer ett drogberoende, inte bara för missbrukaren utan också för personkretsen omkring denne. Hur skall vi då föra kampen mot missbruket vidare? Först måste vi göra rent hus med en del önskedrömmar och vanföreställningar. Det fanns för ett par tre decennier sedan de som menade att en höjd materiell standard i samhället skulle leda till drogfrihet. Erfarenheten har visat hur fel detta var. Under 1960-talet, de stora ekonomiska lyftens årtionde, fick vi en kraftigt ökad användning av narkotika samtidigt som alkoholmissbruket spreds till allt lägre åldersgrupper. Denna spridning av missbruket till allt yngre hade naturligtvis inte bara ekonomiska orsaker. Det var under 1960-talet man myntade tesen om att alkoholmissbruk inte är individens fel — det är inte ditt fel att du super; det är samhällets, det är andra människors fel. Man talade om bakgrundsorsaker, som förvisso finns, men man talade om dessa bakgrundsorsaker som alltid övergripande individens egen vilja. Man glömde tala om att samhället är vi alla: nykterister, måttlighetsförbrukare, alkoholister. Man glömde tala om att min och din personliga frihet alltid begränsas av andras frihet. Man talade aldrig om det personliga ansvar, utan vilket ett samhälle inte kan fungera, det 119 personliga ansvaret för oss själva, våra familjer, våra medmänniskor. Vi har i mångt och mycket, tror jag, fört den sociala debatten utifrån en övertro på att samhällets sociala organ skulle klara alla enskildas problem. Visst kan samhället göra mycket på missbrukssidan, men vad ger resultat? Under en tioårsperiod mer än fördubblades antalet anställda inom den primärkommunala socialvården — antalet ökade från 102 000 anställda år 1970 till 246 000 år 1980. Denna ökning gäller naturligtvis inte bara missbrukssidan, men ändå! Vi konstaterar i dag att det råder platsbrist vid våra ungdomsvårdsskolor med ett betydligt hårdare klientel än tidigare. De kommunala utgifterna för socialvård har stigit från 3 194 milj.kr. år 1970 till 22 602 milj.kr. år 1980. Det är en ökning med 574 90. Den ännu bristfälliga statistiken över inom sjukvården vårdade med alkohol eller narkotika som sjukdomsorsaker visar skrämmande siffror. Socialberedningen kunde således beträffande sluten psykiatrisk vård konstatera att år 1976 utskrevs sammanlagt 22 500 vårdade med diagnosen alkoholpsykos eller alkoholism. En enda dag, den 21 mars 1979, fanns 3 293 inneliggande patienter med alkoholpsykos eller alkoholism som huvuddiagnos. Av dessa var ca en tredjedel tvångsvårdade enligt LSPV — detta alltså inom en begränsad vårdsektor. Hur mycket den somatiska vården belastas vet vi inte. Frågan måste ställas: Används i dag resurserna på det sociala området på rätt sätt? Kan den förebyggande missbruksvården fungera på rätt sätt när socialvården — efter årsskiftet socialtjänsten — i huvudsak arbetar fem dagar i veckan under kontorstid? Vi har en vedertagen social ambition att garantera alla en godtagbar social standard, oavsett vad orsaken är till misären. Den regeln skall vi inte ändra på. Men samtidigt måste vi komma ihåg att de ekonomiska resurser som går till missbrukarvården naggar resurserna för andra angelägna vårdbehov i kanten. i Det är naturligtvis ett förstahandsintresse för missbrukaren att hans missbruk inte leder till bestående fysiska eller psykiska skador. Men det är också i högsta grad ett samhällsintresse. Vi behöver en fördjupad och mer realistisk debatt om metoder att förhindra missbruk och, om missbruk uppkommer, om hur man skall kunna förhindra bestående skador och ett permanent vårdbehov. Ett deltagande under många år i den socialpolitiska debatten har lärt mig ödmjukhet inför problemen. Jag tror inte på patentlösningar när det gäller vare sig förebyggande åtgärder eller vård av missbrukare. Vi människor är alla olika. Vi har olika fysisk och psykisk styrka. Vårt innersta tankeoch känsloliv skiftar från person till person. Vi eftertraktar olika former av aktivitet. Det gör att vi måste arbeta med olika, helst individuellt anpassade, lösningar på missbruksproblemen. Det är mångfalden av åtgärder som tillsammans ger resultat. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall ger tillsammans med andra åtgärder enligt socialtjänstlagen möjlighet till flexibla insatser. Genom kommunernas klart ålagda ansvar bör det gå att åstadkomma en väl Nr 52 fungerande vårdkedja, där den uppföljande vården kan bli den realitet som den i dag inte är. Viktigt är också att vi får resurser för en kontinuitet inom vården som, vill jag påstå, är lika viktig inom socialtjänsten som någonsin inom sjukvården. Socialtjänstens kontakter med missbrukare även under den eventuella institutionsperioden och den lagfästa uppföljningsperioden tror jag kan skapa ett klimat för bättre kontinuitet i socialtjänstens arbete. Frågan om intagningsförfarandet enligt LVM har diskuterats. Här har talats om historiska misstag, uppslitande strid. Det rör sig väl i så fall närmast om en uppslitande strid om påvens skägg. Det här talet tycker jag emellertid visar hur infekterad hela debatten om tvångsvård inom socialtjänstens ram har varit. När det gäller intagningsförfarandet har jag i olika sammanhang klart deklarerat att min grunduppfattning är att socialnämnderna som en naturlig följd av sitt övergripande ansvar borde ha haft hand om utredning och ansökan om vård enligt LVM. Jag har emellertid sett tillkomsten av en social vårdlag med möjlighet till tvångsintagning av missbrukare som saknar insikt om sitt vårdbehov som den stora principfrågan. Som en följd härav har jag betraktat intagningsförfarandet närmast som en praktisk hantering, där givetvis rättssäkerheten är av fundamental vikt. Vi får nu tillfälle att diskutera olösta organisationsfrågor under den tvååriga övergångstiden. Med de klara uttalanden som har gjorts från socialberedningen, i propositionen och i utskottets betänkande beträffande socialnämndernas klara skyldighet att initiera behövlig vård och ställa utredningsmaterial till länsstyrelsens förfogande bör det av utskottet föreslagna förfarandet inte innebära några oöverstigliga problem. Viktigast är ju att sunt förnuft här som i andra sammanhang får prägla hanteringen. Missbrukarvården inför framtiden fordrar att alla — samhället, organisationer och enskilda — mobiliseras i kampen mot missbruket. Den kampen skall föras med medmänsklighet och socialt ansvar, som i denna fråga måste genomsyra hela folket.

Herr talman! Jag tror att jag skall börja det här anförandet med att ta upp litet grand av det som Erik Larsson var inne på. Intagningsförfarandet har, som alla vet, varit den stora frågan när vi har behandlat det här ärendet i socialutskottet — också socialministern har berört detta. Jag har här ett urklipp från Kommun-Aktuellt. I en artikel där säger Erik Larsson att han inte vill ta någon stor strid i frågan. Det har han också sagt här. Det är en praktisk fråga som bör lösas, anser Erik Larsson. Men så tillägger han att vi har nu två år på oss, och då kan man tänka om. Herr talman! Det viktiga har ju varit att redan nu lägga fast vad som skall gälla, så att de som framöver kommer att handlägga intagningsärenden vet vad de har att rätta sig efter. Om vi nu skall ta upp en ny diskussion om Rn intagningsförfarandet, utredningsförfarandet och ansökan till länsrätt, då står vi ju på samma ställe och stampar. Nu måste det vara fullständigt klart att både regeringen och länsstyrelserna är tvungna att planera för verksamheten. Om det skall vara allmänt ombud eller på annat sätt får vara en praktisk fråga, men att det är länsstyrelsens sociala enhet som skall sköta handläggningen måste göras fullständigt klart. Jag skulle vilja att socialministern slog fast det här. Socialutskottet har för sin del klart tagit ställning på den punkten. Varför har då detta om tvång och frihet varit en så stor diskussionsfråga under alla dessa år? Man kan säga att det finns viktigare frågor som vi behövde diskutera, och det är i och för sig sant. Men vi skall ju känna bakgrunden. Nykterhetsvårdslagen har ändrats vid flera tillfällen sedan den infördes på 1910-talet, men vi vet alla att den inte har fungerat särskilt bra. På 1960-talet gjordes en utredning om nykterhetsvården, och man kom då fram till att ungefär hälften av dem som var intagna på grund av alkoholmissbruk var intagna på mentalsjukhus, medan den andra hälften var intagna över nykterhetsvårdslagen. När man då tittade på vilka personer det var frågan om, blev det helt klart att nykterhetsvårdslagen var en klasslag. Uppdelningen var sådan mellan intagna via lagen om sluten psykiatrisk vård, LSPV, och intagna via nykterhetsvårdslagen. Då undrade man om det inte var möjligt att låta all intagning ske enligt LSPV, och på den ståndpunkten stod man kvar ganska länge. För min del var jag tveksam på den punkten — jag trodde att det var helt omöjligt, om man inte ändrade LSPV. När folkpartiregeringen till slut lade fram en proposition — Gabriel Romanus var då socialminister — hade det också införts en ny paragraf som gällde alkoholoch narkotikamissbrukare. Som vi vet, väckte det enorm uppståndelse, inte minst bland läkarna inom den psykiatriska vården, och när vi behandlade ärendet i utskottet sade vi till slut att vi får göra en ny omgång på den här punkten och se om vi kan lösa frågan på annat sätt. Det lagförslag som nu ligger framför oss innebär — jag tror att det är nödvändigt att säga det — ett minskat tvång i förhållande till den gamla nykterhetsvårdslagen. Vi eftersträvar ett minskat tvång, och det är syftet med lagstiftningen. Men man kan också säga att det handlar om ett ökat tvång, om man ser till den utredningsprocess som vi har varit med om. Vi slår alltså till slut fast att man i vissa fall helt enkelt måste ingripa. Jag tror att de flesta hela tiden har varit medvetna om det här. Det har bara varit fråga om var man skall lägga detta tvång. Vi har från socialdemokratiskt håll haft den principiella inställningen, att socialvård och socialtjänst är någonting frivilligt. Det är någonting som människorna skall erbjudas. Människorna skall med förtroende kunna vända sig till socialnämnden utan att riskera att bli tvångsomhändertagna i en kedja av åtgärder som innebär att man säger: Om du inte gör så här — det gäller alkoholmissbrukare och i det här fallet även narkomaner — sätter vi in dig på Nr 52 anstalt. Alla har självfallet varit medvetna om att själva beslutet skall fattas någon annanstans än i socialnämnden, dvs. i det här fallet i länsrätten. Men om själva utredningsoch ansökningsförfarandet skall ligga kvar hos socialnämnden eller inte tror jag är en mycket viktig sak. Det är ju fråga om att så att säga ställa personer framför sig och göra en utredning samt rikta frågor till dem. I praktiken blir det ett motsatsförhållande. Socialnämnden har anmälningsskyldighet, när den finner att den själv inte klarar av ärendet. Det är viktigt att påpeka att socialnämnden är bara en av dem som har denna skyldighet — den tillkommer andra myndigheter också, som framgår av lagtexten. Dessutom kan naturligtvis vem som helst göra anmälan till länsstyrelsen. Det blir länsstyrelsens sak att avgöra hur man skall hantera ärendet. En annan sak som jag tror är viktig att framhålla i detta sammanhang, så att det inte heller där blir något missförstånd, är att socialnämnden som nämnd inte skall besluta. I stället är det en fråga för socialtjänstemän eller för någon annan person som eventuellt utses att handlägga frågan. Det är alltså inte nödvändigt att fatta ett beslut i socialnämnden om man skall anmäla saken till länsstyrelsen. Om man skulle välja den vägen — vilket har föresvävat en del — skulle man verkligen krångla till det hela. Då skulle man också missa det som har varit väsentligt i fråga om handläggningen. Det är klart att rättssäkerhetsaspekten är viktig i denna fråga. Det verkar ibland i debatten som om man utan vidare skulle kunna tvångsomhänderta personer, därför att de missbrukar alkohol eller narkotika. Det är självfallet en stor och betydelsefull sak att omhänderta en människa med tvång. Det är lika betydelsefullt och lika svårt som att döma en person till fängelse. Därför är rättssäkerhetsfrågan viktig. Vi har från socialdemokratiskt håll — och jag kan tänka mig att man på annat håll har haft samma inställning — varit noga med att lekmannainflytandet skall säkerställas. Det är därför som vi slår fast, att om ett beslut skall förlängas med två månader, skall det ske genom politiskt valda styrelser. Det är tre frågor, tycker jag, som man bör få svar på när man handlägger en sådan här fråga. Det är tre mål, kan man säga. För det första måste det ske en avgiftning, och det är en medicinsk fråga. Det rör sig om en relativt kort tid — en vecka eller tio dagar. Det är därför som vi socialdemokrater i vår motion har påpekat att det bör vara alldeles klart att det är en medicinsk fråga och att behandlingen skall inledas på sjukhus i den mån det inte kan garanteras en medicinsk behandling på annat sätt. För det andra är det viktigt att den som blir omhändertagen har en klar motivation. Den som sysslat med dessa frågor vet ju att det ibland kan vara lätt att få någon att säga: Ja visst, nu skall jag bli nykter för hela mitt kommande liv. Men vi vet också hur svårt det är för vederbörande att fullfölja detta löfte. Det måste dock finnas tid, herr talman, att tala med den det gäller, att få honom motiverad för ett annat levnadssätt. Det är många som sagt att man kanske kan klara detta på en månad. 123 Personen hinner bli avgiftad och någorlunda normal, och man kan föra ett samtal. Jag tror för min del att man behöver ytterligare tid, för att ordna upp sociala förhållanden och hjälpa personen att komma tillbaka till ett någorlunda hyggligt liv. Detta är en svår sak. Det gäller att skaffa arbete och bostad, och det är sannerligen inte så lätt. Mot denna bakgrund har vi i diskussionen kommit fram till att man borde kunna klara detta på två månader, och att tiden i undantagsfall skall kunna ökas till högst fyra månader. Lagstiftningen använder hela tiden ordet högst — man skall göra utskrivningen så fort det över huvud taget är möjligt. En fråga som diskuterats mycket är frågan om närstående. Jag håller med dem som säger att frågan om andra människor, om tredje man, alltså även om de närstående, bör regleras med annan lagstiftning. Men eftersom vi inte har annan lagstiftning i tillräcklig omfattning, har jag för min del, liksom socialberedningen och socialutskottet, varit på det klara med att detta måste införas i denna lag. Men man skall ha klart för sig att huvudindikationen i 2 § måste gälla, dvs. att det föreligger ett så gravt alkoholmissbruk att man kan använda lagen. Jag vill, herr talman, för säkerhets skull läsa upp ur propositionen vad som avses med nära anhörig. ”I regel torde som sådana anhöriga böra räknas make och varaktigt sammanboende, barn, föräldrar och syskon, i samtliga fall även om de inte längre har gemensam bostad med missbrukaren.” Under tiden tills vi får annan lagstiftning kan det komma att diskuteras vem som är nära anhörig. Här tycker jag den saken blir klarlagd. Jag vill också, herr talman, ta upp en annan fråga som inte förekommit i debatten och inte nämnts, nämligen frågan om 148 — att utse en kontaktperson. Den som arbetat inom nykterhetsvården eller följt debatten tillräckligt vet väl, att när en person blivit intagen på en anstalt är det lätt att glömma bort den personen. Andra uppgifter kommer i stället, och man glömmer bort personen i fråga tills någon en dag ringer och säger, att nu skall han eller hon skrivas ut, så nu måste ni göra det och det. Oerhört mycket vore vunnet om saker och ting kunde fungera som vi har sagt i 14§.

När vi behandlade socialtjänstlagen tog vi också upp frågan om nykterhetsvården. Vi vet att — och det har påpekats här i debatten — frågan om behandlingen i sociala centralnämnden av alkoholmissbrukarna hade kommit i bakgrunden och att andra frågor hade skjutits i förgrunden. När vi då fick ett förslag — jag tror att Erik Larsson var med och framförde det — om att införa en ny paragraf i socialtjänstlagen, ställde vi oss enhälligt bakom det. Det är 11 § i lagstiftningen, och jag vill gärna, herr talman, citera vad ”Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns.

Det bör kraftigt understrykas, inte minst därför att det finns risk för att i en hårdnande ekonomisk situation och med denna nya lagstiftning socialnämnderna för sin del kommer att tänka: Vi har nu en ny lag — kan vi använda den? Men det förebyggande arbetet, både generellt och för den enskilde, är nödvändigt. Vårdens innehåll är naturligtvis, som det har sagts här, viktigt. Vi får nu en tvångslagstiftning för den enskilde, herr talman, och vi kan alltså tvinga den enskilde till vård. Internationellt sett har vi i vårt land haft en unik lagstiftning i den frågan. Men vilket är tvånget för samhället att leva upp till vårdens innehåll? Ja, i stort får vi lita på oss själva, på politikerna och de politiska partierna, och se till att vården blir en vård som är värd namnet. Vi har nu kommit till den punkt i den här långdragna historien då vi kan fatta ett så gott som enhälligt beslut. Jag tror att de allra flesta drar en lättnadens suck. Jag hoppas att vad Erik Larsson har sagt här om att vi ytterligare bör diskutera var intagningsförfarandet skall läggas inte kommer att påverka det beslutet, utan att det också på den punkten nu är klart vad vi skall göra. Det är skönt att vi kan fatta det beslutet. Men det här är ändå inte ett definitivt beslut, utan som i alla andra fall får vi senare pröva vad vi beslutat här och se vad det blir för erfarenheter. Vi har hela tiden varit noga med att påpeka detta. Socialberedningen får följa ärendet på olika punkter. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till socialutskottets hemställan i dess helhet och avslag på de reservationer som finns.
Herr talman! Evert Svensson citerade ett uttalande som jag skulle ha gjort för Kommun-Aktuellt i frågan om intagningsförfarandet enligt LVM. Jag kan inte verifiera vad han där har läst, eftersom jag troligtvis inte har läst det själv. Däremot har jag sagt att frågan om intagningsförfarandet måste utredas ytterligare — och jag har då avsett organisationsformen. Det är väl alldeles klart, Evert Svensson, att detta riksdagsbeslut står fast, lika mycket som alla andra riksdagsbeslut som vi fattar i den här kammaren, och att det måste följas upp i enlighet med vad riksdagen har uttalat. Sedan vill jag påpeka för Evert Svensson att enligt min minnesbild har socialutskottet aldrig sagt att länsstyrelsens sociala enhet skulle göra ansökan tilllänsrätten. Vi har sagt att länsstyrelsen skall göra detta. Vi har diskuterat att utreda frågan om ett allmänt ombud vid länsstyrelsen som kan få denna 125 funktion — att anmäla till länsrätten. Men vi har alltså inte sagt att länsstyrelsens sociala enhet skall göra det. Därav följer att vi väl kan vara överens om att vi måste utreda dessa saker vidare och försöka komma till rätta med problemen.
Herr talman! Jag kan vara nöjd med det svaret. Men för att kammarens ärade ledamöter skall få klart för sig vad jag har refererat till, ber jag att kortfattat få återge det — och det är hämtat ur ett kort referat. Erik Larsson talar först om den här kompromissen och säger att detta är en praktisk fråga, såsom han har sett det, och att det är andra frågor som är viktigare — vilket han också har framhållit här i debatten. Så säger han: ”Nu har vi ändå två års rådrum under vilka socialnämnden får bära ansvaret. Då får vi tänka över vilket som verkligen är det bästa.” Det tyder alltså på att man skall ta upp en ny diskussion. Jag är glad för att Erik Larsson på den punkten har gjort ett klarläggande: där kan det inte bli någon diskussion. Vad vi kan diskutera är hur länsstyrelserna praktiskt skall handlägga denna fråga. Då har jag sett det som naturligt att länsstyrelsens sociala enhet har huvudansvaret. Men på den punkten vill inte jag heller binda mig.
Herr talman! Jag var ett ögonblick rädd för att jag skulle ha varit felciterad i Kommun-Aktuellt. Men så visar sig ju inte vara fallet. Hela tiden är avsikten att vi bättre skall utreda den organisationsform som skall gälla för intagningen om två år.
Herr talman! Nej, det är nog inte så. ”Erik Larsson har tidigare i Kommun-Aktuellt uttalat sitt stöd för Karin Söders linje, dvs att socialvården/socialnämnden ska ansöka och utreda vård enligt LVM. Betänkandets resultat betyder att han nu har tänkt om. — Ja. Jag förutsåg att hela utgången skulle komma att hänga på någon enstaka röst. En så stor strid ville jag inte ta för något som ändå inte är någon stor fråga. Eftersom min inställning är att den stora principiella frågan gäller om vi ska ha tvång för vuxna eller inte. Själva intagningen har jag mera sett som en praktisk fråga. — Nu har vi ändå två års rådrum under vilka socialnämnden får bära ansvaret. Då får vi tänka över vilket som verkligen är det bästa.” För den vanlige läsaren framgår här klart att man skall diskutera frågan igen. Men jag anser nu, herr talman, denna fråga utagerad efter det svar som Erik Larsson har gett.

Herr talman! Det beslut som vi snart skall fatta innebär att vi tar ett steg närmare den verklighet som råder på missbruksområdet. Detta är ett framsteg, inte minst i förhållande till den debatt som har förts under ett antal år när det gäller frågan om tvång eller inte tvång inom socialvården. Men trots innehållet i betänkandet vågar jag säga att det innebär att det kommande beslutet ligger ett steg efter verkligheten. Det är emellertid bra att vi ändå har kommit därhän att vi i stort sett har nått enighet i den här frågan. Förslaget är en kompromiss mellan olika uppfattningar om på vilket sätt samhället skall ingripa i de fall då missbrukare av alkohol och narkotika inte själva har förmåga att inse sin egen situation utan håller på att gå under. I den förda debatten ställde Evert Svensson frågan varför detta har blivit ett så stort debattämne under årens lopp. Evert Svensson gav svaret; han tog upp nykterhetsvårdslagens tillämpning och LSPV. Men jag vill säga att det är litet mer som har givit anledning till denna debatt som förts under årens lopp. Diskussionen präglades under lång tid av den alkoholoch narkotikapolitiskt liberala synen från 1960-talet. Den har i många stycken varit förödande — det märker vi i dag. Socialutredningen arbetade under drygt tio år, och det såg länge ut som om det skulle bli en bred enighet om vissa tvångsåtgärder mot missbrukare inom socialvårdens ram. När socialutredningen lade fram sitt principbetänkande för ungefär sju år sedan, rådde det också parlamentarisk enighet om detta. Men tyvärr varade inte denna enighet fram till utredningens slutskede. Utredningen fick tilläggsdirektiv som innebar att utredningen skulle lägga fram förslag där tvångsmomentet skulle utmönstras. Därmed låstes också positionerna i den här frågan. Uttrycket ”historiskt misstag” har förts ini den här debatten. Jag anser att om man skall tala om historiska misstag, så hör det uttrycket hemma just i detta sammanhang.

Jag och andra centerpartister utmålades som nattsvarta reaktionärer. Jag har emellertid aldrig kunnat förstå att det skulle vara reaktionärt om samhället griper in och tar hand om människor som håller på att gå under. Däremot anser jag att det är inhumant och cyniskt, om samhället inte ingriper utan enbart står som passiv åskådare i sådana situationer. När utredningen i början av 1977 lade fram sitt betänkande anslöt sig socialdemokraternas och folkpartiets representanter i utredningen till uppfattningen att tvångsåtgärder inom socialvårdens ram inte skulle finnas. Det gällde då att hitta kompromisslösningar för att man så småningom skulle kunna komma fram till ett beslut i riksdagen. Det är bara att beklaga att det har dröjt så länge som det har gjort. Jag vill dock än en gång framhålla att jag är glad för att frågan nu äntligen kommit så långt att ett beslut kan fattas. Den debatt som sedan följde koncentrerade sig under ett par år på frågan om tvång eller inte tvång inom socialvården. Den fördes i första hand av en liten högljudd grupp inom den sociala administrationen och av en liten grupp professionella tyckare inom massmedia. I den debatten hävdades att en kompakt majoritet inom socialarbetarkåren var emot varje slag av tvång inom socialvården. Dessa påståenden var mera högljudda än representativa. Jag blev mycket förvånad när jag på resor runt om i landet mötte socialchefer, socialarbetare som stod mitt i vårdarbetet och konsulenter inom kriminalvården som sade: Du har rätt — det måste vara ett visst tvångsinslag inom socialvården för att vi skall kunna arbeta effektivt. Jag fick brev från socialarbetare, där man gav uttryck för samma uppfattning men framhöll att maninte vågade sätta sina namn under skrivelsen. Denna debatt ledde till att det blev bara tvångsfrågan som diskuterades. Man glömde helt bort diskussionen om vårdens innehåll och det förebyggande arbetet. Så småningom växte det fram en balanserad debatt i den här frågan och ett nyanserat sätt att se på socialvårdens uppgifter och ansvar beträffande missbruksproblemen. Inom alla politiska partier råder insikten om alkoholoch narkotikamissbrukets förödande skadeverkningar på enskilda människor och samhället som helhet. Det är ingenting annat än en social katastrof när tonåringar går ner sig i alkoholoch narkotikamissbruk och därmed riskerar att aldrig kunna resa sig. Tvång är i vissa fall ett instrument, men det vore — som framhållits tidigare i denna debatt — felaktigt att fokusera problemställningen helt på det. Vårdresursernas innehåll och kvantitet är en väsentlig del i arbetet. Det gäller också att använda vårdresurserna på det rätta sättet. Jag är övertygad om att den nya socialtjänsten, när den träder i tillämpning, och det nya huvudmannaskapet för vården skall ge möjligheter att betydligt bättre utnyttja de vårdresurser som vi i dag har. Men vi klarar aldrig vårdbehovet, om detta ständigt ökar. De förebyggande insatserna måste få en central roll i kampen mot missbruket. Vi klarar heller aldrig dessa problem enbart genom att ropa på samhällets insatser. Det är här inte bara frågan om att stifta lagar och att satsa mera pengar. Vi måste också som enskilda människor ta ett personligt ansvar för att hjälpa dem som har det svårt liksom för att delta i det förebyggande arbetet. Solidariteten får inte vara något som vi enbart visar varandra över skattsedeln. Till solidariteten hör också att kunna räcka en hjälpande hand utan att få betalt för det, att ställa upp i olika situationer för medmänniskorna. I det förebyggande arbetet är hemmens roll oerhört väsentlig. Även skolans roll är väsentlig, liksom en samverkan mellan hemmen, skolan, de sociala myndigheterna osv. är nödvändig för att vi skall komma till rätta med de problem som det gäller. Jag har många gånger tidigare sagt att det inte kostar några pengar att påverka attityder och visa medmänsklighet men att det ändå betyder så oerhört mycket. Jaginledde mitt anförande med att säga att vi med dagens beslut tar ett steg närmare den verklighet som råder på missbruksområdet. Den ideologi som under lång tid låg till grund för den förlamande debatt som fördes i vårt land har verkligheten skjutit i sank. Men dess skuldkonto är hårt belastat. På det kontot finns ett stort antal människor som hamnat i kriminalitet, åtskilliga familjetragedier och många ungdomar som fallit offer för överdoser av narkotika.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
Herr talman! Jag skall bara ta upp en enda punkt. Rune Gustavsson talar om att det nu äntligen men väl sent har kommit till ett beslut i denna krångliga fråga. Det som gjorde det så besvärligt på slutet, inte bara för oss som arbetat med den i riksdagen utan också för dem som verkar ute på fältet, var att propositionen innehöll ett annat förslag i handläggningsfrågan än det som hade framlagts av socialberedningen. I övrigt följde regeringen i stort sett socialberedningens förslag. Det uppkom då en oro för hur handläggningen skulle komma att gestalta sig framöver. Det var socialministerns och regeringens stora misstag att man inte följde socialberedningen på den punkten. Därför, herr Rune Gustavsson, är det regeringen som har skulden till att ärendet kom upp så sent till ett definitivt beslut. Jag beklagar denna fördröjning, å deras vägnar som ute i landet har att handlägga de svåra frågor som det gäller. Nu får vi på denna punkt ett beslut vilket kommer, som någon sade 5 minuter i 12. Även om riksdagsbehandlingen kanske inte hade hunnit komma så mycket tidigare, skulle ett besked från början från regeringen ha varit mycket välgörande.
Herr talman! Jag syftade inte enbart på den fråga som vi nu har diskuterat utan ända tillbaka till den dag för fem å sex år sedan när tilläggsdirektiven gavs. Ända sedan dess har debatten varit inflammerad, och det har varit oerhört svårt att komma fram till ett beslut. Det är den långa diskussionen och den utdragna processen som har gjort att beslutet har dröjt så länge.

Herr talman! I dag kommer vi att fatta beslut om att i stället för nykterhetsvårdslagen, som upphör vid årsskiftet, införa en ny tvångslag, som omfattar både alkoholoch narkotikamissbrukare. Lagens omfattning har till stor del berörts av föregående talare, varför jag kommer att begränsa mitt inlägg. förhoppningsvis bara behöva utnyttjas i ringa omfattning. Att omhänderta en person för vård med tvång är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Tyvärr är verkligheten sådan, med ett ökat missbruk av både alkohol och narkotika, att vi måste ha kvar en lagstiftning som möjliggör en sådan tvångsvård. Det nya lagförslaget innebär, som vi tidigare hört, att tvångsvården, jämfört med nuvarande nykterhetsvårdslag, skall kunna pågå under två månader med möjlighet till förlängning med ytterligare två månader, om hälsotillståndet ger anledning därtill eller om andra synnerliga skäl föreligger. Huvudregeln skall dock vara att tvångsvården så snart som möjligt skall övergå till frivillig vård i enlighet med socialtjänstens mål och riktlinjer. Detta är en viktig viljeinriktning. Skall en människa komma ifrån sitt missbruk, måste personen i fråga ha en egen vilja till detta. Tvångsvården skall endast pågå tills motivation till frivillig vård uppnåtts. Den nya lagen kommer även att omfatta narkotikamissbrukare. I dag finns ingen tvångsvård av dessa och således inte heller några institutioner för bedrivande av sådan vård. Detta har föranlett oro ute i kommuner och landsting vid upprättande av institutionsplaneringen. Kommunerna och landstingen kommer ju att överta ansvaret för institutionsvården fr.o.m. den 1 januari 1983. Problemet med att kunna bereda narkotikamissbrukare erforderlig vård har jag tagit upp i min motion 1981/82:28, där jag påpekat att det i dag inte finns institutionsresurser, som fyller de krav som anges i lagförslaget. Jag har hemställt att vård enligt LVM under en övergångsperiod skall få bedrivas vid erkända och enskilda vårdanstalter som upptagits i institutionsplaneringen och som godkänts av länsstyrelsen. Mitt motionsyrkande innebär inte att jag önskar någon utökning av antalet platser för tvångsvård utan endast att erforderliga vårdplatser skall finnas. Att jag väckte motionen sammanhängde med den oro som jag mött i kommunerna över att man inte skall kunna bereda framför allt den nytillkomna gruppen narkotikamissbrukare erforderlig vård. Utskottets behandling av motionen har lett till en skrivning, som enligt min uppfattning i betydande utsträckning skingrar denna oro. Utskottet hänvisar således till 15 § i lagen, där det föreskrivs att den som vårdas med stöd av lagen ”så snart det ske kan med hänsyn till den planerade vården skall beredas tillfälle att lämna den ansvariga kommunala vårdinstitutionen för att på försök vårdas i annan form eller vistas i eget hem”. Jag anser att detta möjliggör att klienten, efter den inledande sjukhusvården och efter bedömning av föreståndaren för den kommunala institutionen, kan placeras på enskild vårdinstitution, medan den kommunala huvudmannen behåller det formella vårdansvaret. Med den tolkningen är syftet med min motion uppnått. Positivt är också att denna lösning kan medföra att den efterföljande frivilliga vården kan fortsätta på samma institution och att som en följd därav tvångsintagningen blir så begränsad i tiden som möjligt. Herr talman! Lag om vård av missbrukare är en komplettering av socialtjänstlagen. Denna skall vara vägledande för missbrukarvården. Socialtjänstlagen innebär att kommunerna måste försöka få de vårdbehövande att på ett tidigt stadium gå med på frivillig behandling. Framför allt måste kommunerna, efter det att klienterna har genomgått vårdperioden, kunna erbjuda ett bra utbyggt eftervårdsprogram. Det räcker inte med att en person genomgår en tvångsmässig och/eller frivillig behandling med anledning av sitt missbruk, om vederbörande därefter får återvända till. den miljö där missbruket uppstod. Kommunerna måste därför ha sådana resurser att de kan stödja en klient med en ordentlig eftervård. Det som först och främst skall kunna erbjudas den rehabiliterade är arbete och bostad. Här har både den offentliga och den privata sektorn ett stort ansvar. Ett arbete får en människa att känna ett egenvärde. Det innebär att hon får fotfäste i tillvaron och oftast att hon kommer med i en värdefull gemenskap. Får en klient inte stöd med en väl planerad eftervård, är risken stor att denne snart är tillbaka i den destruktiva tillvaro han levde i före vårdbehandlingen. Skall vi över huvud taget kunna komma till rätta med missbruk av alkohol och narkotika, måste vi göra insatserna på ett tidigt stadium. Med den stora ungdomsarbetslöshet som vi har i dag finns det risk för att vi kommer att få en ökning av drogmissbruket. I ungdomsarbetslöshetens spår följer sysslolöshet, håglöshet och missbruk. Därför är det djupt olyckligt att regeringens åtgärder under senare tid i så hög grad har riktat sig mot kommunerna och berövat dem resurser för behövliga insatser. Ytterligare åtstramningar, som signalerats av regeringen, kommer att tvinga kommunerna att ytterligare dra in på resurser som skulle ha behövts för att skapa positiva alternativ till den samhällsmiljö i vilken missbruket frodas. Jag hoppas att regeringen inser sitt ansvar, så att kommunerna får resurser för förebyggande, vårdande och eftervårdande insatser. Herr talman!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

Herr talman! LVM-lagen om vård av missbrukare i vissa fall har såsom den sista byggstenen i den stora socialtjänstreformen lagts till rätta. Det har inte varit något lätt byggnadsarbete att få den på plats och att få den att passa till de övriga stenarna. Under dagens debatt har svårigheterna belysts. Gunhild Bolander och jag har i ett särskilt yttrande till socialutskottets betänkande pekat på värdet av att lagen tillkommit i enighet. Det finns dock en stor skillnad i de synsätt på missbrukarvården vilka på detta sätt har jämkats samman. Vi ställer oss bakom utskottets förslag, men vill i vårt yttrande beskriva den tveksamhet som vi känner inför en liten del av utskottsförslaget, nämligen handläggningsförfarandet. De krav som rent praktiskt ställs på länsstyrelserna för att ta över ansökningsoch utredningsförfarandet kan inte tillgodoses utan att ekonomiska resurser ställs till förfogande. En fördröjning av handläggningen och en byråkratisering av ansökningsoch utredningsarbetet kommer, enligt vår åsikt, att bli följden. Av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan har av nio länsstyrelser sex föreslagit att uppdragen skall åvila socialnämnden. JK, RÅ, domstolsverket, JO m.fl. anser detsamma. Detta gör att rättsaspekterna torde vara väl tillgodosedda. I vårt särskilda yttrande vill vi peka på att socialberedningen förhoppningsvis skall komma till samma slutsatser under de två år som just denna del avlagens tillämpning följs. Socialnämnden skall ju enligt socialtjänstlagen ha den bästa kännedomen om individens personliga förhållanden och dennes totala livssituation. Den rättssäkerhet som skall tillförsäkras den vårdbehövande är väl tillgodosedd genom politiskt förtroendevalda och jurister i länsrätten. Socialberedningens uppgift att nu följa socialtjänstreformen, och då också LVM, ställer även i fortsättningen stora krav på beredningens arbetskapacitet. Socialtjänsten kommer under övergångstiden att få många praktiska problem att lösa. Den korta tid som vid slutbehandlingen har stått till förfogande för att få LVM till stånd kan befaras medföra oklarheter vid lagens tillämpning. Trots min tveksamhet när det gäller just ansökningsoch utredningsförfarandet, anser jag det vara så värdefullt att socialutskottet blivit enigt om lagens huvudlinjer att jag ber att få yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande nr 22.
Herr talman! Jag måste faktiskt begära replik. Menar fru Israelsson allvar med vad hon skrivit under som utskottsledamot? Tillhör hon de 14 eller ställer hon sig nu bakom Blenda Littmarcks reservation? Jag tycker att det råder oklarhet på den punkten. Här blir det ungefär samma resonemang som det jag förde, när jag diskuterade med Erik Larsson. Enligt min mening är det viktigt att det blir klart på vilken sida vederbörande står.
Herr talman! Jag delar utskottets uppfattning när det gäller de stora huvudlinjerna. Det är viktigt att denna lag kommer till stånd. Och jag ser det som en möjlighet att få prövat om det är länsstyrelsen som är den rätta instansen. Jag tycker att socialberedningen skall ges det tillfället. Men därmed utesluter jag inte att även socialnämnden kan vara den rätta instansen. Det bör alltså prövas, och det är viktigt att dessa två år får ge det beskedet.
Herr talman! Vi vet inte hur omröstningen slutar, men allt talar för att det blir en överväldigande majoritet för utskottets förslag. Därmed, herr talman, anser jag att denna fråga är utagerad. Det skall inte göras några nya utredningar om vem som skall ha huvudansvaret för utredning och ansökan enligt LVM.